Herr talman! Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att återupprätta den svenska folkbokföringens tillförlitlighet. Sedan den här regeringen tillträdde har vi genomfört en kursändring för att skapa ordning och reda i folkbokföringen. Det kräver ett enträget arbete och att ansvariga myndigheter ges rätt förutsättningar. En del i att skapa rätt förutsättningar handlar om tydliga signaler till befolkningen om att var och en ska vara folkbokförd där den bor. Därför har det varit särskilt viktigt att återinföra det folkbokföringsbrott som den moderatledda regeringen avskaffade. Regeringen har dessutom genomfört ett flertal andra åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket har fått ökat anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. Myndigheten har nu möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning. Regeringen har även stärkt Skatteverkets möjligheter att bekämpa brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar. Detta har vi bland annat gjort genom att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har utökats till att även omfatta utredningar av olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande i de fall gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket. Vidare har Skatteverket fått bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte mellan bland annat folkbokföringsverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Under föregående år beslutade regeringen om två uppdrag för att motarbeta felaktig folkbokföring. Finansdepartementet remitterade dessutom en promemoria i vilken bland annat föreslås en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. Därutöver har regeringen sedan tidigare tillsatt en statlig utredning som senast den 1 april 2021 ska redovisa åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Ministern säger att sedan den här regeringen tillträdde har den genomfört en kursändring för att få ordning och reda i folkbokföringen. Kursändring och ordning och reda är starka ord som gör sig bra när man håller tal här i kammaren eller första maj. Men det finns också en verklighet, och den måste regeringen förhålla sig till. Sverige plågas av allvarlig brottslighet, ett enormt utanförskap och utstuderade attacker mot våra välfärdssystem. Dessa attacker leder till att skattebetalarnas medel inte går till de mest behövande utan hamnar i fickorna på kriminella och bedragare. Bristen på en tillförlitlig folkbokföring är en av orsakerna. Folkbokföringen är en av de mest strategiska verksamheterna i välfärdssystemen genom att övriga hämtar uppgifter därifrån och tar dessa för givna. Om uppgifter i folkbokföringen är felaktiga öppnas dörren för bedrägerier på vid gavel. Några av de mest kända bedrägerierna överträffar de mest bisarra fantasierna. Ett exempel är den som gäller Iraks försvarsminister, som under tiden han var minister i hemlandet kunde kvittera ut barnbidrag, bostadsbidrag och sjukpenning från Sverige. Han kunde därtill varken åtalas eller fällas för dessa bedrägerier. Se också på alla de IS-terrorister som finansierade sina vidriga brott i Syrien med svenska skattebetalares pengar i form av barnbidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag och så vidare. Vi har också alla mindre kända fall där folkbokförda i Sverige uppbär garantipensioner och bostadstillägg men i verkligheten har flyttat till sina hemländer. Det finns också fall där mottagaren av garantipensionen har avlidit, men pensionen fortsätter att kvitteras ut av släktingar. Dessa pengar hade kunnat gå till svenska pensionärer som har jobbat och slitit hela livet. Bedrägerier med barnbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd och föräldrapenning är också mycket omfattande. Personer flyttar utomlands utan att skriva ut sig och fortsätter att kvittera ut bidrag på flera hundratusentals kronor. Det här är pengar som i princip är omöjliga att återkräva. Dessa pengar är stulna från skattebetalarna. I Malmö har det socialdemokratiska styret betalat ut bidrag till ett barnomsorgsbolag för att det ska ta hand om barn som har bott utomlands men har varit skenskrivna i verksamheten. För att summera det hela vill jag citera Försäkringskassans generaldirektör som skrev att "bidragsbrottslighet och missbruk av välfärdssystemen blivit så omfattande att det nu får anses vara systemhotande". Herr talman! Detta är bokslutet av regeringens sex år av kursändring. Moderaterna tycker att fler och mer kraftfulla åtgärder behövs, till exempel en nationell folkräkning.

Herr talman! Jag delar helt Boriana Åbergs problembeskrivning. Det är ett problem att människor felaktigt kvitterar ut bidrag. En förutsättning för att man ska kunna göra det är att man är folkbokförd på ett felaktigt sätt. Jag tror dock att Boriana Åberg underskattar problemet. Alla exempel som Boriana Åberg tar upp handlar om personer som bor i Sverige men som har utländsk bakgrund. Jag tror att Boriana Åberg därigenom förminskar problemet. Det är uppenbart att personer som är födda i Sverige och vars familj har bott i Sverige i många generationer också är en del av denna problematik. Jag är rädd att det synsätt som Boriana Åberg har - jag vet inte om det även gäller resten av Moderaterna - gör att man missar en stor del av problematiken när man så tydligt fokuserar på de problem som finns med människor som kanske är födda i ett annat land och sedan flyttar tillbaka dit efter sin pension. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det var olyckligt att Moderaterna under sin tid i regeringsställning avskaffade folkbokföringsbrottet. Det är bra att vi nu har återinfört det. Det är också viktigt att vi har gett Skatteverket ytterligare verktyg för att jobba med det här och att vi har tillfört ytterligare resurser till Skatteverket. Moderaterna kräver att vi ska göra en folkräkning. Jag skulle inte ha något emot det om jag trodde att det var ett effektivt sätt att använda våra resurser för att komma till rätta med den här problematiken. Men min bedömning är att det inte är det effektivaste sättet att göra det. Det skulle kosta väldigt mycket pengar, men jag tror inte att det skulle ha lika stor effekt som de andra saker som vi har genomfört och de ytterligare åtgärder som vi avser att genomföra på området. Bedömningen från Skatteverket är att ungefär 2 procent av de folkbokförda i Sverige är felaktigt folkbokförda. Min och myndighetens bedömning är att det är bättre att försöka fokusera på de 2 procent som är felaktigt folkbokförda snarare än att lägga väldigt mycket av skattebetalarnas pengar på att kontrollera och jaga de 98 procent som är korrekt folkbokförda.
Herr talman! Jag vill först instämma med ministern om att bedrägerier är avskyvärda, oavsett vem som begår dem och var den personen är född eller bosatt. Om ministern vill höra om andra fall och saknar dem kan jag säga att många par skenskiljer sig. Maken flyttar på papperet någon annanstans, och hustrun får underhållsstöd och bostadsbidrag som ensamstående. Det är ett brott som begås även av sådana som är födda i Sverige och vars släkt bott här i generationer. Jag säger detta för ordningens skull. Jag håller inte med ministern om att en nationell folkräkning skulle vara en verkningslös åtgärd. Det som myndigheterna har gjort hittills är bra, men det behövs mer. Man behöver veta vilka människor som finns i Sverige och var de bor. En nationell folkräkning är en viktig början för att upprätta ett tryggare Sverige. I höstas hade vi avsatt 500 miljoner i vår budget till främst Skatteverket men också kommunerna för att genomföra en sådan folkräkning. Våra tankar var följande - jag tror inte att jag lyckas övertyga finansministern, men jag ska göra mitt bästa: De som inte verifieras av folkräkningen skulle gå miste om de bidrag som följer med folkbokföringen. Man ska inte gå och knacka dörr hos alla, utan det är riskprincipen som ska avgöra om myndigheterna och kommunerna ska göra fysiska besök. Det är känt vilka områden som utmärker sig. De allra flesta medborgare skulle kunna verifiera sin folkbokföring digitalt. En nationell folkräkning handlar också om att till exempel förhindra handel med adressuppgifter och svarta hyreskontrakt. En korrekt folkbokföring har även betydelse för att komma åt kriminella gäng. Karuseller där personer som har lämnat landet med bibehållna bidrag hyr ut sina lägenheter till personer som inte har rätt att vistas i Sverige måste stoppas. Herr talman! Magdalena Anderssons partikamrat Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, tycker att det behövs en folk och bostadsräkning. Så här säger hon: "Vi behöver för Sveriges och våra invånares trygghet veta var människor bor. Många får inte folkbokföra sig där de bor utan tvingas köpa en adress där de kan skriva sig. Möjligheten att tjäna pengar på människors längtan efter en bostad istället för anläggningsboende utnyttjas flitigt kombinerat med folkbokföringsfusk. Därmed stämmer inte befolkningsstatistik och kommunerna får svårt med planering av bland annat välfärdsverksamheter." Herr talman! Södertälje har haft stora problem med kriminella nätverk, omfattande bedrägerier med assistansersättning med mera. Där borde man veta. Min fråga till finansministern är: Varför underkänner hon Södertäljes expertis och förkastar idén om en nationell folkräkning?
Herr talman! Södertälje sitter på väldigt viktig erfarenhet och har naturligtvis många viktiga inspel att komma med. Men den senaste folkräkning vi hade i Sverige byggde på registeruppgifter. Är det så att registren är felaktiga till att börja med skulle en sådan folkräkning inte ha någon större effekt. Ska man ha en riktig folkräkning handlar det om att knacka på dörren. Det låter på Boriana Åberg som att hon tänker sig att man i så fall skulle göra det i områden där man tror att det är särskilt stor risk och där man tror att de 2 procenten befinner sig snarare än de 98. Jag kan glädja Boriana Åberg med att berätta att regeringen den 17 december 2020 fattade beslut om att ge Skatteverket i uppdrag att i samarbete med frivilliga kommuner inrätta pilotprojekt för att utreda omfattningen av felaktig folkbokföring samt utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Det är väl inte osannolikt att Södertälje kan vara en av de kommuner som det här kommer att ske i. Detta görs just för att vi ska använda resurserna på ett bra sätt, så att vi verkligen är effektiva i vår verksamhet. Projekten ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommuner bedömer att det finns problematik vad gäller trångboddhet eller otillåten handel med hyreskontrakt eller där det kan antas vara särskilt förekommande med felaktig folkbokföring. Man ska göra bosättningsutredningar men också oannonserade fysiska kontrollbesök. I enlighet med ordinarie uppdrag ska Skatteverket också göra stickprovskontroller av folkbokförda och vidta övriga nödvändiga åtgärder för att fastställa korrekt bosättning. Det som Boriana Åberg efterfrågar är alltså någonting som pågår just nu. Vi kommer att få en redovisning av det här i juni 2022. Det ska naturligtvis bli oerhört spännande att följa hur de här projekten utvecklar sig. Att vi ska koncentrera våra resurser där vi tror att de gör mest nytta tycker jag är viktigt. Det är just därför som jag är tveksam till dörrknackning hos de 98 procent som är korrekt folkbokförda.
Herr talman! Jag fortsätter att vidhålla att en nationell folkräkning är välbehövlig. Jag välkomnar Skatteverkets initiativ. Men den senaste folkräkningen i Sverige genomfördes för 30 år sedan, och det har hänt mycket i landet sedan den tiden. Självklart är alla åtgärder som myndigheterna vidtar för att få klarhet i vilka som bor i Sverige och var de är bosatta bra, men de är inte tillräckliga. Våra välfärdssystem är under attack från allehanda brottslig verksamhet. Enligt delegationen med uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen har 300 miljarder kronor betalats ut felaktigt sedan 2005. De kostnader ministern är rädd för är försumbara jämfört med detta enorma slöseri med skattepengar, som vi måste sätta stopp för. Det är bedrövligt att våra skattepengar går till bedragare. Det undergräver tilltron till staten och eroderar samhällskontraktet. Magdalena Andersson har nu möjlighet att återupprätta tilltron till staten och skydda medborgarnas intressen. Det som behövs är att rensa systemen från falska uppgifter och ersätta dessa med riktiga uppgifter om vem man är, var man bor och vilka skyldigheter och rättigheter man har.
Herr talman! Jag hör fortfarande inte riktigt de starka argumenten för en folkräkning. Om det var så att en folkräkning skulle spara 300 miljarder skattekronor direkt skulle jag omedelbart genomföra en sådan. Men jag har inte riktigt hört något argument för att så skulle vara fallet. För att en folkräkning skulle vara riktigt effektiv skulle väl svenska folket behöva befinna sig i sina hem där de är folkbokförda under en längre tid. Sedan ska vi se till att Skatteverkets tjänstemän går runt och knackar på och kontrollerar att de personer som är folkbokförda befinner sig där men inga andra. Då måste man väl också gå och titta i garderoberna och kontrollera vindarna och källarna. För att uppnå det som Boriana Åberg menar att man skulle uppnå med en folkräkning är det den typen av metoder man då skulle ta till. Jag är inte säker på att de 98 procent som är korrekt folkbokförda skulle uppskatta det. Jag är inte heller säker på att det är det mest effektiva sättet att använda våra gemensamma resurser. Min bedömning är att vi ska fokusera på att hitta de 2 procent som är folkbokförda på ett felaktigt sätt. Det jobbar vi stenhårt med att göra. Vi har återinfört folkbokföringsbrottet. Vi har säkerställt ytterligare resurser till Skatteverket och gett det nya möjligheter och metoder att använda för detta. Verket har dessutom fått ett särskilt uppdrag för att det ska samarbeta särskilt med kommuner där man bedömer att det finns ett problem med bland annat trångboddhet och försäljning av svartkontrakt. Vi försöker att jobba på ett effektivt sätt och använda skattebetalarnas pengar på ett riktigt sätt. Målet har vi tillsammans. Det ska vara korrekt folkbokföring, och våra bidrag och försäkringar ska betalas ut på ett korrekt sätt. Det är bra.